Herr talman! När det gäller den ekonomiska politiken tycks 1968 bli den stora ovisshetens år, åtminstone fram till valet i september. Regeringens handlande hittills erinrar i skrämmande hög grad om grabbars jumpning på isflak om vårarna. När den ena positionen, det ena isflaket, håller på att bli för dåligt jumpar man nonchalant över till nästa utan att först ha förvissat sig om dess bärkraft. Men det finns effektivare sätt att ta sig över en strid ström än att jumpa på isflak. Vi har länge märkt villrådigheten hos regeringen, men i år tycks den vara större än någonsin förr. När det började kärva till på arbetsmarknaden ansåg regeringen att problemen kunde lösas genom stödåtgärder på den ena eller andra punkten. Man har ambitiöst — eller rättare sagt beskäftigt — ritat in stödområden på Sveriges karta. Men de senaste månadernas utveckling har visat att vi plötsligt kan få en bekymmersam sysselsättningskris ungefär var som helst i landet. Då tjänar det inte mycket till att vi har rutat in vår karta i olika stödområden. I det militära skämtas det ibland om kartan och terrängen. Man brukar säga att om kartan och verkligheten inte stämmer överens, så har kartan rätt. Regeringen tycks nöja sig med sin karta över stödområdena när det gäller att möta företagsdöd och sysselsättningsproblem. Det låter nog så vackert när det sägs att man ger en vitamininjektion — dvs. ställer kapital till förfogande — när det kärvar till, men det är ingen verklig hjälp. Man kan inte bota en sjuk patient bara med några vitaminsprutor när det som behövs är en riktig diet. Det som i dag behövs för vårt näringsliv är inte vitaminsprutor utan en ge nerell förbättring av den miljö i vilken näringslivet skall arbeta. År 1968 blir ovisshetens år. Det finns oroande tecken när det gäller vår betalningsbalans. Handelsbalansens underskott ökade 1967, och det finns anledning att anta att det blir än värre 1 år. Verkningarna av tullmurarna kring EEC blir alltmer kännbara. De amerikanska åtgärderna för att skydda dollarn drabbar oss kanske inte så hårt men kommer dock att sätta vissa spår inom en snar framtid. Den = fortsatta strukturrationaliseringen kommer att aktualisera stora finansiella problem. Koncentrationen inom den tyngre industrin kommer att ställa stora krav på dyrbara investeringar. Strukturrationaliseringen kan också verka i rakt motsatt riktning mot den som man syftar till genom lokaliseringspolitiken. Härvidlag uppstår svåra avvägningsproblem. Har vår jumpande regering tänkt igenom denna problematik? Eller hoppar man fram och tillbaka mellan de båda isflak som betecknas av lokaliseringspolitik och strävanden till strukturrationalisering? Litet oklar är regeringens inställning också till de antydningar om ett statligt engagemang i avtalsrörelserna, som framkastats från LO-håll. Jumpar man kanske även i denna fråga? Eller vill regeringen avge en programförklaring att den icke tänker blanda sig i avtalsuppgörelserna? Har man vidare något program när det gäller importen från låglöneländerna? — ett ämne som föregående talare, herr Persson i Heden, så länge behandlade. Denne lever verkligen i en bygd som har erfarenheter av företagsnedläggelse. även med risk att bli kallad för protektionist måste jag fråga regeringen om den är beredd att ta ytterligare ökad arbetslöshet i vårt land för att upprätthålla sysselsättningen i andra länder. Också härvidlag måste man efterlysa en programförklaring från regeringen. Själv har jag den uppfattningen, att vi inte kan leva på att bygga hus åt varandra eller av att tvätta varandras bilar. Vårt lands välstånd beror i hög grad på våra exportindustriers möjligheter att hävda sig på världsmarknaderna. Det borde därför vara naturligt att staten på alla sätt uppmuntrade och stödde det svenska näringslivets exportansträngningar. Men tyvärr tycks regeringen ha föga intresse för den saken. I varje fall har man i mycket liten utsträckning utnyttjat systemet med handelssekreterare — ett område där en revidering är behövlig och där jag också hoppas att den av mig väckta motionen kommer att kunna vinna bifall. Sverige har för närvarande endast 13 handelssekreterare på olika håll i världen, och detta arrangemang kostar svenska staten cirka 3 miljoner kronor om året, en ytterst blygsam summa med tanke på att det totala värdet av Sveriges årliga export ligger på omkring 20 miljarder kronor. Det officiella statliga stödet till de svenska exportansträngningarna framstår som än mer blygsamt om man jämför de svenska ansträngningarna med vad som görs i det lilla Österrike. Österrike, med en betydligt blygsammare export än Sverige, har inte mindre än 150 handelssekreterare mot Sveriges 13. Typiskt för det bristande svenska intresset är att Sverige först för några år sedan inrättade en handelssekreterarpost i det mycket viktiga området Fjärran Östern. Naturligtvis är det inte meningen att handelssekreteraren skall vara någon sorts statsanställd försäljare för svensk industri. Men det är riktigt och rimligt med en handelsrepresentation på olika håll, som de svenska exportörerna kan ta kontakt med för att inhämta informationer, råd och anvisningar. De nuvarande reglerna är emellertid utformade på ett sådant sätt att de fåtaliga handelssekreterarnas kapacitet inte ut nyttjas. En handelssekreterare tillförordnas nämligen endast för en tid av tre år, och i de flesta fall är detta en alltför kort period. För en ny handelssekreterare utgör »lärotiden» — även om vederbörande kan dra nytta av en föregångares erfarenheter — en alltför stor del av tjänstgöringstiden. På många viktiga marknader, t.ex. Östasien, räcker handelssekreterarens förordnandetid inte ens till för att han skall kunna lära sig att hjälpligt tala landets språk. Men även för den om inte har någon språkvall att forcera går alltför lång tid åt till intrimning, till att ordentligt sätta sig in i det ifrågavarande landets ekonomi, konsumtionsinriktning, varubehov och förutsättningar av olika slag. En inte mindre viktig aspekt är att möjligheterna att uträtta något på en sådan här post är avhängiga av de personliga kontakter vederbörande lyckas skaffa sig. Och goda personliga kontakter bygger man inte upp på så kort tid som det i dessa fall blir fråga om. Finansminister Sträng och ekonomiminister Wickman brukar då och då tala om sin förståelse för näringslivets behov och om exportens betydelse för vår samhällsekonomi. De förstår kanske vad de talar om. Skulle de då inte kunna övertyga sin kollega handelsminister Lange om dessa frågors vikt? Herr Lange är kanske villigare att lyssna på sina regeringskolleger än på representanter för näringslivet.

Herr talman! Det är glädjande att vårt bostadsbyggande kunnat ökas så kraftigt som skett. Ökningen är till stor del investeringsavgiftens förtjänst — investeringsavgiften håller ju tillbaka mindre nödvändiga byggnadsprojekt, vilket gör att vi kan föra över mera kapital och arbetskraft till just bostadsbyggandet. En fördel är också att kostnadssteg ringen för byggandet kunnat bromsas. Men bostadskostnaderna i nyproduktionen är alltjämt mycket höga, och stora ansträngningar bör göras för att nedbringa dem. Tillfället är nu också lämpligt, med den ökade konkurrens som råder, att pröva olika vägar som kan leda fram till minskade kostnader. När det gäller flerfamiljshusen prövar man sig fram genom industriellt byggande i långa serier för att på så sätt pressa byggnadskostnaderna. Många människor vill dock bo i småhus, och denna boendeform är lämplig i stora delar av vårt land. Men kostnaderna för dessa hus blir ofta för höga för att det skall bli möjligt att realisera planerna. I Jönköpings län har initiativ tagits i syfte att förbilliga småhusbyggandet. Flera kommuner slår sig samman för att, bl.a. genom gemensam upphandling, söka erhålla lägre priser. Nu senast har man i samarbetsnämnden inom Jönköping—Huskvarna-blocket tagit ett sådant initiativ och utreder möjligheterna att bygga gemensamt. Man siktar till samverkan över större regioner än primärkommuner och enskilda kommunblock. Sannolikt kommer en sådan samverkan att leda till goda resultat och medverka till att folk med vanliga inkomster i större utsträckning än för närvarande får möjlighet att förverkliga drömmen om den egna villan. Från statens sida underlättas och stimuleras denna utveckling, och det är att hoppas att ytterligare initiativ tages och ansträngningar göres för att förbilliga produktionen av bostäder i såväl flerfamiljshus som småhus. För pensionärerna är förbättringslånen ett viktigt hjälpmedel när det gäller att förbättra och rusta upp den egna fastigheten och på så sätt, ofta med bistånd av hemsamariter, kunna bo kvar i den gamla och invanda miljön. I årets statsverksproposition har anslaget till denna verksamhet höjts med inte mindre än 25 miljoner kronor. Ge nom en motion som jag var med om att framföra år 1966 fick även handikappade, som inte var pensionärer, rätt att utnyttja förbättringslånen. Dessa lån blir emellertid begränsade till maximalt 4 000 kronor i räntefri stående del, men det har visat sig att behovet i en del fall är större för att man skall kunna få till stånd en godtagbar förbättring av bostaden. Det var därför med tillfredsställelse jag lyssnade till inrikesministern när han i svar på en interpellation för kort tid sedan meddelade att han hade för avsikt att ompröva bestämmelserna. Det är glädjande att inrikesministern i statsverkspropositionen fullföljt denna avsikt och föreslår att denna grupp skall kunna erhålla lån intill samma gräns som gäller för pensionärer, alltså 10 000 kronor. Den internationella nedgång i konjunkturen som även vi har fått känning av och den strukturrationalisering som en allt hårdare konkurrens driver fram har lett till arbetslöshet och friställande av arbetstagare. Dessbättre har vi genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder väsentligt lindrat verkningarna av denna nedgång i sysselsättningen, och jag noterar med tillfredsställelse den ytterligare kraftiga satsning på arbetsmarknadspolitiken som nu görs i statsverkspropositionen. Det är emellertid känt att de äldre arbetstagarna — och de behöver inte vara direkt lastgamla — på ett många gånger upprörande sätt nedklassas av arbetsgivarna. Vi måste reagera hårt mot denna behandling. En mer nyanserad och rättvis bedömning av dessa arbetstagare är nödvändig. De har i allmänhet stor erfarenhet och ansvarskänsla — värdefulla egenskaper inom ett företag. På den tiden då vi hade överfull sysselsättning med stor rörlighet bland de anställda var det de äldre arbetstagarna som stannade kvar och bildade stommen i företagen. Utan deras kvalifikationer skulle inte företagen kunna funge ra på ett tillfredsställande sätt. Det är på tiden att arbetsgivarna börjar tänka om när det gäller den äldre arbetskraften. Det är ett gott grepp som inrikesministern tagit när han till våren planerar brett upplagda konferenser i arbetsmarknadsstyrelsens regi, först i Stockholm och sedan i varje län, för att behandla de äldre arbetstagarnas problem. Det är att hoppas att man på dessa konferenser skall lyckas förmå i första hand arbetsgivarna till en mera nyanserad och rättvis värdering av denna arbetskraft. Slutligen, herr talman, skulle jag vilja beröra låglöneproblemet. Lönerna är en angelägenhet mellan arbetsmarknadens parter, men det hindrar väl inte att man från denna talarstol ägnar några ord åt låglönegrupperna; det har andra talare gjort före mig. Det är viktigt att man i den kommande avtalsrörelsen ännu hårdare driver kravet på en rejäl förbättring av de lågavlönades villkor. Men även politiskt kan vi göra en hel del för att förbättra låglönegruppernas ställning. Det har också gjorts, bl.a. genom skatteoch socialpolitiken. Den i statsverkspropositionen aviserade kraftiga förbättringen av stödet åt barnfamiljerna, i främsta rummet sådana med låga inkomster, kommer säkerligen att bli en värdefull reform i denna riktning. Trots att åtskilligt har gjorts på många områden för att utjämna standardklyftorna återstår mycket för att en rättvis fördelning av välståndet skall komma till stånd. Herr talman! En solidaritet mellan samhällets alla grupper är nödvändig, om den eftersträvade utjämningen skall bli verklighet.
Herr talman! Jag tänker uteslutande ägna mig åt frågan om utbildning via radio och television, eftersom den enligt min mening är mycket viktig i framtidens utbildningssamhälle. Utbildningsminister Palme säger i statsverkspropositionen smått skrytsamt att den försöksverksamhet med radio och television i utbildningen som startat innevarande budgetår hör till de viktigaste initiativen inom vuxenutbildningens område. Det är ändå inte så storslagna initiativ som tagits i detta avseende. Försöksverksamheten skall ju också syfta till att vidga det pedagogiska utvecklingsoch rationaliseringsarbetet inom ungdomsutbildningen. Det rör sig här om en summa på drygt 11 miljoner kronor, alltså 1,5 miljon mer än föregående år. Försöksverksamheten skall handhas av kommittén för TV och radio i utbildningen, den s.k. TRU-kommittén. Denna har för budgetåret 1968/69 räknat med att produktionen skall uppgå till 350 TV-program och 600 radioprogram. Av TV-programmen avser cirka 135 teknisk-naturvetenskaplig utbildning, i första hand för Linköpings tekniska högskola, cirka 175 vuxenutbildning och gymnasial ungdomsutbildning och cirka 40 övrig universitetsoch högskoleutbildning. Jag efterlyser ändå något stort grepp på frågan om utbildning via radio och TV. Det lyser inte genom i statsverkspropositionens ord om vuxenutbildning och viss utbildning via radio och television. Radio och framför allt television skapar enligt min mening nya förutsättningar för vuxenutbildning i stor skala. Det beror alldeles speciellt på den genomslagskraft som massmedia har — inte minst TV. Från vuxenutbildningssynpunkt har radio och TV den fördelen att de möjliggör studier på fritid och i hemmiljö. En hel del internationella aspekter har också tillkommit, inte minst under senare år. Det nya i utvecklingen är framför allt att man börjat utnyttja TV också för högre utbildning. Så har skett bl.a. i Frankrike, Holland, Japan, Schweiz, Storbritannien och USA. Men utbildningen via televisionen har sina speciella problem, som man inte får blunda för. Inte minst i USA har man uppmärksammat de speciella utbildningsprogrammen. Undervisningen via TV tenderar nämligen att bli alltför föreläsningsmässig, utan någon aktiv medverkan från elevernas sida. Det är alltså ett memento som vi har att iakttaga när det gäller vår uppbyggnad av TV-undervisning. Här går det inte att utbilda assistenter som leder grupper, såvida man inte anknyter TV-undervisningen till andra former av utbildningen, t.ex. studieförbunden, och jag skulle alldeles särskilt vilja trycka på studieförbundens betydelse när det gäller TV-undervisningen. Radioutredningen gjorde i sitt betänkande om dessa frågor en skillnad mellan Utbildningsradio-TV, som avser målinriktade studier, och Studieradio TV, som närmast knyter an till det fria folkbildningsarbetet. Radioutredningen ansåg att Utbildningsradio-TV till stor del var en verksamhet som i princip faller utanför Sveriges Radios arbetsområde, medan den mera vagt inriktade Studieradio-TV måste hänföras till Sveriges Radios centrala uppgifter. Konsekvensen av detta resonemang är att statsmakterna via statsbudgeten finansierar Utbildningsradio-TV som en del av samhällets allmänna utbildningsåtaganden. Nu förhåller det sig emellertid så, att den nuvarande radiolagen ger Sveriges Radio ensamrätt på alla former av eterburna radiooch TV sändningar, och monopolsystemet får olyckliga konsekvenser också när dessa medier används i utbildningssammanhang. Radiolagen hindrar alla former av lokal företagsamhet med radiooch TV-undervisning på initiativ av enskilda utbildningsarrangörer. Lagen är samtidigt en effektiv spärr mot den stimulerande konkurrens mellan olika producenter och utbildningsarrangörer som skulle kunna ge många nya uppslag om hur radio och TV effektivt kan användas i utbildningssyfte. Två vägar, menar jag, bör nu brukas för att radions och televisionens alla möjligheter på undervisningens område skall kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Folkpartiet har i sitt partiprogram föreslagit att ett särskilt TV-företag bildas som finansieras med reklamintäkter och som får till uppgift att svara för programverksamheten i den andra TV-kanalen. Sveriges Radio skall enligt folkpartiförslaget fortsätta sin TV verksamhet i stort sett som hittills i den första kanalen. Det av oss förordade nya företaget, Sveriges Utbildningsradio-TV, bör sköta produktion och sändning av rikstäckande radiooch TV-program för utbildningsändamål, och företagens verksamhet bör finansieras med skattemedel och avse olika former av målinriktad utbildning. Till en början bör företaget få disponera eterutrymme i de befintliga TV-kanalerna, men målsättningen, menar jag, bör vara att den tredje TV-kanalen helt skall användas för utbildningsändamål och således ställas till detta företags förfogande. På samma sätt bör Sveriges Utbildningsradio-TV så småningom få disponera en egen rikstäckande radiokanal. Självfallet får ingenting hindra rikstäckande radiooch TV-företag från att producera och sända olika utbildningsprogram. Skillnaden mellan dessa företag och Sveriges Utbildningsradio-TV bör bara vara, att det senare företaget har som sin enda uppgift att producera undervisningsprogram och får särskilda statsanslag för att lösa den uppgiften. Sveriges Utbildningsradio-TV bör i inledningsskedet koncentrera sig på program för vuxenutbildningsändamål men skall relativt tidigt överta skolradio och skol-TV från Sveriges Radio och alltså svara för de rikstäckande undervisningsprogrammen också för ungdomsskolan. I styrelsen för Sveriges Utbildningsradio-TV bör företrädare för skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, universitetskanslersämbetet, studieförbunden och arbetsmarknadens parter bl.a. ingå. Produktionen av program skall delvis kunna ombesörjas av företaget självt, men man bör också sträva efter att använda olika fristående producenter. Inte minst viktigt är att man använder möjligheten att inhandla särskilt lyckade program eller programserier, framställda av olika lokala utbildningsarrangörer, för att på så sätt ge dem riksspridning.

Jag skulle vilja säga ytterligare några ord just om denna sak. Vid vuxenutbildningscentrum i Stockholm bör det vara möjligt att kunna studera både på förmiddagen och eftermiddagen liksom också på kvällstid, och möjlighet bör också finnas att studera på både vardagar och lördagar, eventuellt också på söndagar. Likaså bör detta vuxenutbildningscentrum ha sådana resurser, att det blir möjligt för den studerande att lägga upp individuella studieprogram med omväxlande perioder av självstudier och perioder av direkt undervisning. Av stor betydelse är också att detta vuxenutbildningscentrum skall kunna fungera som ett lämpligt forskningsfält för vuxenpedagogiska frågor för Stockholms universitets pedagogiska institution och för lärarhögskolan i Stockholm. På så sätt skall det kunna utvecklas att bli vad man skulle kunna kalla en vuxenutbildningens verkstad. Vi har också från folkpartiets sida föreslagit, att utbyggnaden av ett radiooch TV-korrespondensuniversitet snarast påbörjas. Starten kan ske med de kurser som delvis tidigare har påbörjats. Jag tänker på statskunskapskursen i radio som gav ett mycket gott resultat. Vidare har föreslagits kurser i pedagogik och i språk. Så småningom bör detta radiooch TV-korrespondensuniversitet ingå som en särskild avdelning i Sveriges Utbildningsradio-TV. Radiouniversitetet bör givetvis inte bli något nytt självständigt universitet i den meningen att det självt svarar för examination o. d. För att lösa sådana uppgifter måste radiouniversitetet samarbeta intensivt med de universitet vi har och med universitetskanslersämbetet, sannolikt även med korrespondensinstituten. Lokala utbildningsarrangörer bör ges goda möjligheter att i egen regi använda lokal radio och TV i undervisningssammanhang. Man kan tänka sig att olika utbildningsarrangörer själva upprättar lokala radiooch TV-stationer. En lokal radiostation skulle t.ex. kunna anordnas gemensamt för studieförbunden i stockholmsområdet. Jag anser nämligen att universiteten i ett modernt samhälle bör ha mer än de två uppgifter som de för närvarande har. Till de traditionella uppgifterna, undervisning och forskning, kan läggas ytterligare en tredje uppgift, nämligen den att fungera som ett serviceorgan för det övriga samhället. Den service som skall ges består givetvis i att också människor utanför universiteten bör få del av det vetande som finns samlat där. Det är för övrigt anmärkningsvärt vilket utomordentligt positivt mottagande som tanken på »University Extension TV» fick i den enkät som radioutredningen gjorde bland ett stort antal universitetslärare. Men också i renodlade undervisningssammanhang kan det i många fall vara lämpligt att universiteten får möjlighet att sända eterburna program i stället för program endast över slutenkretsanläggningar. En slutenkretsanläggning planeras bl.a. till det blivande Stockholms universitet i Frescati. Med tanke på de långa restider som många studenter kommer att få till detta universitet, kan det i många fall visa sig lämpligt att i stället sända programmen i etern. På det viset slipper studenterna långa restider, och även andra människor får möjlighet att ta del av programmen. Av vad jag nu sagt följer indirekt, att television och även radio kan hjälpa till att lösa universitetens stora lokalproblem. De program som sänds på detta sätt bör bandas och också ställas till förfogande för undervisningen vid universitetets filial och vid andra universitet med filialer. Den här skisserade verksamheten bör inledas med en period av försöksverksamhet i ett geografiskt begränsat område kring universitetsorten. Genom samarbete universitet—skola kan exempelvis de gymnasiala skolorna på detta sätt tillföras värdefullt undervisningsmaterial. Jag tror att det förslag jag här redogjort för, nämligen Sveriges Utbildningsradio-TV och andra därmed sammanhängande frågor, skall visa sig vara någonting progressivt och livsviktigt för utbildningen i framtidens samhälle.
Herr talman! I detta skede av debatten finns det ingen anledning för mig att beröra de stora och brännan de ekonomiska problem som så ingående penetrerats här av många talare. Jag vill emellertid ta upp en fråga med anknytning till statsverkspropositionen, som jag anser att regeringen fäst alltför ringa uppmärksamhet vid. Det gäller anslagen till vägbyggande och vägunderhåll. I en tid då trafiksäkerheten betraktas som ett av de viktigaste samhälleliga områdena, vilket tacknämligt nog också engagerat ansvariga till stora insatser, är det dock ett anmärkningsvärt svalt intresse för våra vägars beskaffenhet som kommer till synes i statsverkspropositionen. Den hårda åtstramning som karakteriserar hela budgetförslaget har särskilt hårt drabbat vägområdet. Oförändrade anslag föreslås till kommunalt och enskilt vägbyggande och vägunderhåll. Jag är, herr talman, medveten om att det är det ekonomiska läget som kräver denna återhållsamhet, men då våra vägar på många håll i landet är i så undermåligt skick, att de ur trafiksäkerhetssynpunkt framstår som rena dödsfällor, borde dock enligt min mening regeringen pröva möjligheterna till en något rättvisare fördelning av de resurser som står till förfogande. I ett kärvt arbetsmarknadspolitiskt läge som det vi befinner oss i bör särskild uppmärksamhet ägnas åt anslagsfördelningen beträffande beredskapsarbeten. Att skapa sysselsättningstillfällen i vägarbeten är en lönsam investering. I synnerhet på de håll där arbetslösheten är av mer tillfällig konjunkturbetonad karaktär borde sådana beredskapsarbeten sättas i gång i större utsträckning än vad som sker. Hos vägförvaltningar ligger färdigplanerade projekt som inte kan igångsättas i brist på anslag. Väntetiden kan uppgå till bortåt tio år. Självfallet bör de största insatserna göras på de vägar som för näringslivet är de viktigaste trafiklederna. Men med den ökade bilismen har belastningen på även mindre länsvägar blivit så stor, att både ombygg nader och underhåll härav blivit något ytterst angeläget. Ur samhällsekonomisk synpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt är det oförsvarligt att inte tillgodose behovet av upprustning där vägförhållandena är otillfredsställande. Eftersom det ekonomiska läget inte tillåter större anslag för ändamålet, bör regeringen enligt min mening ompröva fördelningen av tillgängliga anslag, så att angelägna vägbyggen kunde igångsättas i vissa fall också som beredskapsarbeten där arbetslösheten motiverar sådana. Jag vill, herr talman, även beröra ett annat problem som vi vid olika tillfällen haft anledning att diskutera här i riksdagen, dess värre utan att ha lyckats bli helt eniga om åtgärder för dess lösning. Det gäller det ökade alkoholmissbruket, om vilket vi också nyligen har fått skrämmande rapporter. Dödligheten — cirka 5 000 personer per år — bland alkoholsjuka är större än vad till och med medicinsk expertis räknat med. Alkoholism leder till obotliga sjukdomar, olycksfall etc., vilka anges som dödsorsak. Grundorsaken är dock alkoholmissbruk. Rapporter av detta slag bör enligt min mening väcka varje ansvarskännande människa och särskilt den lagstiftande församlingen till eftertanke. De förhoppningar vi knöt till den nykterhetspolitiska reform, som vi beslutade om år 1955, har inte infriats. Det är beklagligt, om vi inte kan eller vill erkänna det. Det ser ut som om alltför mycken prestige hade gått i frågan; man vill till varje pris försvara reformen och söka orsakerna till det ökade alkoholmissbruket i andra faktorer. Följden har blivit att några konkreta åtgärder inte vidtagits, medan allt större summor årligen måste anslås till alkoholistvård. Jag har tillsammans med ledamöter från andra partier två år i följd väckt motion om allmän registrering av spritinköpen. Jag fick inte nämnvärt stöd i riksdagen för förslaget, men däremot tycks alkoholpolitiska kommittén ha funnit registreringen vara värd att pröva. Jag konstaterar med tillfredsställelse, att herr Johansson i Trollhättan också är inne på tanken att man bör registrera spritinköpen. Som en framgång noterar jag den försöksverksamhet som under tiden mars—oktober i fjol bedrevs i Gävleborgs län och visade positiva resultat. Resultaten föreligger ännu endast i form av ett pressmeddelande, varav framgår att inköpen i länet minskade med 10 procent jämfört med grannlänen, där en viss ökning kunde konstateras. Även om några definitiva slutsatser inte kan dras innan hela siffermaterialet är statistiskt bearbetat ger dock minskningen av spritinköpen belägg för att registreringen måste dels ha verkat hämmande för konsumenter med normala inköpsvanor, dels ha varit besvärande för storhandlare, till vilka missbrukare och langare kan räknas. Dessa föredrog av allt att döma andra inköpsställen i grannlänen. Försöksregistreringen i Gävleborgs län bör enligt min mening efterföljas av allmänt genomförd registrering i hela landet. Invändningar som går ut på att ett sådant system skulle inkräkta på den personliga integriteten anser jag vara nonsens. För vanliga konsumenter med normala inköpsvanor har registreringen ingen betydelse. Däremot drabbar den storkonsumenter och langare, d.v.s. just de sektorer där läget kräver samhällsinsyn. För ungdomar under 21 år, bland vilka ett stort antal redan är avancerade alkoholmissbrukare, innebär registreringssystemet avsevärda svårigheter att komma över sprit. Det är, herr talman, att hoppas att alkoholpolitiska kommittén snarast följer upp sitt påbörjade arbete och överväger formerna för ett allmänt registreringssystem. I mina motioner har jag föreslagit att de till spritinköp berättigade förses med ett inköpskort där datum för inköpet samt kvantiteten stämplas in. Tekniskt torde också and ra tillvägagångssätt vara möjliga. Det viktiga är att systemet utformas så, att det omöjliggör anlitande av olika utminuteringsställen för att komma undan kontrollen. Det vore beklagligt om riksdagen motsatte sig en konkret åtgärd av detta slag enbart av rädsla för att rubba på 1955 års nykterhetspolitiska reform. I själva verket har man redan genom den i och för sig helt ineffektiva och föga tilltalande metoden med legitimationstvång vid inköp i systembutikerna gjort avvikelser från reformen som kan sägas strida mot principen om »frihet under ansvar». Registreringssystemet har dessutom den fördelen att det omfattar alla konsumenter och inte bara dem som av butikspersonalen kan bedömas som misstänkta fall. Under alla förhållanden bör vi vara överens om att de förväntningar, som vi ställde på reformen 1955, efter tolv år inte infriats. Utvecklingen har i stället gått i rakt motsatt riktning. Detta faktum anser jag, herr talman, vara tillräckligt motiv för en åtgärd, vars effekt vi redan fått viss erfarenhet av. Personligen är jag övertygad om att registreringen skulle leda till starkt minskat fylleri. Herr talman! Tillåt mig att avslutningsvis beröra en fråga som gäller Skaraborgs län, det län som jag representerar här i riksdagen. Regeringens beslut att avslå landstingens överklagande av det vägrade igångsättningstillståndet för det planerade 42-miljonerslasarettet i Mariestad har utlöst besvikelse och indignation, inte minst i norra länsdelen. För sjukvården, och då speciellt akutsjukvården, ter sig situationen i den norra delen av Skaraborgs län allt annat än ljus. Det är ganska ovisst, om det nuvarande Mariestadslasarettet kan fungera någon längre tid utan en alltför påkostad reparation och ombyggnad. Kärnsjukhuset i Skövde är inte färdigt förrän tidigast i mitten av 1970-talet och blir under alla förhållanden ingen fullgod ersättning för lasaret tet i Mariestad annat än för vissa delar av mariestadsregionen. Följden av avslaget kan bli att sjukvården i denna del av länet blir eftersatt. Man finner det också anmärkningsvärt att de centrala instanserna låtit de lokala myndigheterna arbeta vidare med projekteringen i tron att lasarettsplanerna skulle realiseras. Landstinget och Mariestads stad har tillsammans lagt ned 6 miljoner kronor av skattepengar på detta. I och med avslaget har denna investering visat sig till största delen onödig. Landstingets investeringar i projekteringen på Mariestads-lasarettet beräknas till 4,5 miljoner kronor. De ritningar och planer som upprättats kan inte komma till användning i något annat sammanhang.

Om så sker har man anledning att göra följande konstaterande: Slutet gott, allting gott.

Herr talman! Även om det skulle vara frestande att närmare kommentera det min bänkkamrat herr Nordgren senast anfört rörande kommunala val skall jag inte göra det vid denna sena tidpunkt. Det talas i våra dagar alltmer om behovet av planering. Därvid är inte minst den offentliga förvaltningen i blickpunkten. Det är alldeles givet att den samhällsutveckling som kännetecknar efterkrigstiden har ökat behovet av planmässighet. Detta är inte någonting utmärkande just för vårt land, utan samma sak gäller alla industrialiserade och utvecklade länder. Alltmer framstår behovet av en samordnad planering, som inte minst grundar sig på primärkommunernas målsättningar och planer. Dessa planer skall därefter samordnas till en regional plan för att sedan infogas i ett utkast till en så allsidig riksplanering som möjligt. Ett samspel i planeringen eftersträvas. Den länsplanering som under det gångna året pågått i landet har väckt stort intresse och kan givetvis — av naturliga skäl — på sina håll bli kontroversiell. Det vore överraskande om inte primärkommunernas eller kommunblockens företrädare i vissa avseenden kan komma till andra slutsatser och ha en annan målsättning än den länsplaneringen kommit fram till. Jag är emellertid angelägen att framhålla att det måste hälsas med tillfredsställelse att resurser ställts till länsstyrelsernas förfogande för att de skall kunna gripa sig an föreliggande problem. Jag har också den meningen att såväl primärkommuner som landsting i fortsättningen måste vara bättre rustade för att motsvara de krav som nu ställs när det gäller planeringsfrågor. I många fall har man för närvarande inte personella och andra resurser att tillhandahålla erforderligt material eller att ingående granska de prognoser och den målsättning som länsstyrelsernas planeringsoch utredningskontor presenterar. Under senare år har flera statliga kommittéer utrett frågor som sammanhänger med såväl den statliga som den kommunala förvaltningen på det regionala planet. Samtliga dessa utredningar har framhållit nödvändigheten av en översiktlig samhällsplanering eller — såsom anförts exempelvis i betänkandet rörande den statliga länsförvaltningen -— nödvändigheten av att åstadkomma en rationellt arbetande samhällsplanering, enär stora värden anses stå på spel. Jag skulle som min mening vilja uttala, att man givetvis inte får undervärdera behovet av en så allsidig och effektiv planering som möjligt. Men jag är lika angelägen betona att vi inte får tro att den allra bästa och effektivaste samhällsutvecklingen blir en automatisk följd av en alltmer detaljerad planering. Planer måste ju ändå bygga på prognoser — och det är banalt att säga att ingenting är så svårt att sia om som framtiden! Jag har med stor tillfredsställelse konstaterat att regeringen helt nyligen utsett ett organ för regional planering. Detta organ — en kommitté — får tydligen till uppgift att bearbeta resultaten av »Länsplanering 67», som under de närmaste månaderna kommer in från planeringsråden i länen. Enligt en tidningsuppgift skall det nya organet emellertid även leda ett försöksarbete med kommunal investeringsplanering, som skulle syfta till att utveckla kommunernas långsiktiga planering i — som det sagts — ett femårsperspektiv. På sina håll har man ställt sig litet frågande inför vad som avses med det sistnämnda. Jag har många gånger här i riksdagen framhållit nödvändigheten av en kommunal långtidsplanering och därvid betonat värdet av flerårsbudgetering. Enligt mitt sätt att se måste det nämligen vara mindre komplicerat för en kommun att arbeta efter en flerårsbudget än vad det är för staten. Statens budget är inte endast en sammanställning av utgifter och inkomster utan har dessutom en konjunkturreglerande uppgift. Man torde i det sammanhanget endast behöva erinra om att det föreliggande budgetförslaget, som omsluter 38,5 miljarder kronor, är en avsevärd del av den totala bruttonationalprodukten på cirka 130 miljarder kronor. När det gäller den kommunala långtidsplaneringen har jag många gånger övervägt, huruvida jag skulle motionera om att ett tillägg borde göras till kommunallagen innebärande att en kommun utöver utgiftsoch inkomststat för det kommande året även skulle vara skyldig att i samband med fastställandet av denna stat i princip godkänna en prognos för ytterligare fyra år. Jag har emellertid tvekat att aktualisera ärendet, eftersom jag vet att snart sagt samtliga kommuner i landet söker att arbeta med flerårsbudget. En tvångsföreskrift skulle alltså inte vara nödvändig. Kommunförbunden har på detta område liksom på så många andra bedrivit ett effektivt upplysningsarbete. Jag har nu fattat det centrala organets uppgift, och jag hoppas att jag har fattat den rätt, på det sättet att det inte skall göra något intrång i den kommunala självstyrelsen, utan organets uppgifter skall begränsas till att utarbeta en terminologi, som gör det fortsatta bearbetandet av statistiska uppgifter lättare. Det synes mig också vara angeläget att beredningen får som en av sina uppgifter att verka för ett ökat samarbete mellan samhälle och näringsliv i det regionala planeringsarbetet. Så skulle jag, herr talman, så gärna ha velat säga några ord om den alltid så aktuella bostadsfrågan. Jag skall försöka begränsa mig så mycket som möjligt. Bostadsfrågan har av någon anledning inte varit så särskilt aktuell i årets remissdebatt! 1966 års valrörelse kretsade kanske av fullt naturliga skäl i mycket stor utsträckning kring detta problem. Det berodde på att vi då tyckte att vi hade ett bostadsbyggande, som inte motsvarade det mål som vi hade satt upp, nämligen att åstadkomma en miljon lägenheter under en tioårsperiod. Under 1966 uppfylldes den målsättning som riksdagen då hade uppsatt. även om det var svårigheter med igångsättningen, visade det sig att vi i alla fall kom upp till ett tal som till och med överskred det minimiprogram som riksdagen hade fastställt. Vad som emellertid var beklagligt under 1966 var att igångsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till hela 42 procent av hela årets igångsättning. Under 1967 har utvecklingen varit helt annorlunda. En delegation med representanter för olika statliga organ har på ett förtjänstfullt sätt lyckats träffa överenskommelser med affärsbanker och andra kreditinstitut om byggnadskreditiv i en sådan omfattning att huvudparten av igångsättningarna under 1967 skedde under andra och tredje kvartalen och endast 20 procent under det fjärde kvartalet. Oavsett hur man nu räknar — påbörjade lägenheter under 1967, inflyttningsklara lägenheter under samma år eller omfattningen av det nu pågående bostadsbyggandet — redovisas toppsiffror. Jag är inte överraskad över att oppositionen vid året remissdebatt inte velat tala så särskilt mycket om bostadsfrågan. Däremot är det ganska överraskan de — eller kanske det inte är det, om jag tänker närmare efter — att en av de stora kvällstidningarna — jag behöver väl inte säga vilken — på ledar sidan i förra veckan hade som rubrik: »Sträng struntar i bostadslöftena». Man talade härvid om det vallöfte som givits och som riksdagen i princip har anslutit sig till, nämligen en miljon lägenheter under en tioårsperiod. Tidningen försökte inge läsarna den uppfattningen att det inte skulle ligga något allvar bakom det löftet och att det inte heller skulle finnas möjligheter att förverkliga detsamma. Påståendet byggdes på att regeringen för innevarande år och ända fram till 1970 inte planerar en högre igångsättning än 95000 lägenheter per år och att produktionen när halva tioårsperioden gått till ända alltså inte uppnått ett genomsnitt på 100 000 lägenheter. Herr talman! Det är riktigt att det i statsverkspropositionen utsägs att en preliminär bostadsbyggnadsplan bör antagas för åren 1969 och 1970 och att denna tills vidare bör avse 95 000 lägenheter för vartdera året, men det framhålls också att den har till syfte att ange en miniminivå för kommunernas planering. Här handskas vederbörande tidningsskribent vårdslöst med det material som har stått till förfogande. För år 1967 fastställde riksdagen en bostadsbyggnadsplan på 90000 lägenheter. Sedan i onsdags, då statistiska centralbyrån lade fram de slutgiltiga siffrorna, vet vi att vi har kommit upp i cirka 98 000 lägenheter. För år 1968 har planen preliminärt bestämts till 90 000 lägenheter. Inrikesministern för ordar att den höjs till 95 000. I samtliga fall är det fråga om en miniminivå, och det har visat sig att vi under de senaste åren har kunnat väsentligt överskrida denna. Den som har intresse för dessa frågor borde, innan han sätter sig ned och skriver en tidningsledare, ordentligt studera bostadsstyrelsens petitaskrivelse för budgetåret 1968/69. I den finns en plan som grundar sig på produktionsmålet en miljon lägenheter under åren 1965— 1974. Den visar också att det under tioårsperiodens fyra första år har nyproducerats 372 000 lägenheter och att det alltså under åren 1968—1973 skulle föreligga behov av ett påbörjande som uppgår till 628 000 lägenheter. Denna summa är i petitaskrivelsen utslagen på de olika åren.

Jag skulle i detta sammanhang vilja framhålla att den planeringsram för industriellt byggande, som av 1966 års riksdag fastställts till 10 000 lägenheter per år, av byggnadsstyrelsen har föreslagits höjd till 15 000 lägenheter. Inrikesministern har ansett att detta inte skulle vara möjligt, utan att ramen bör bibehållas vid 10 000 lägenheter för vart och ett av åren 1968—1973. Jag hälsar dock med tillfredsställelse att inrikesministern föreslår att Kungl. Maj:t bör erhålla riksdagens bemyndigande att utvidga ramen, om detta skulle visa sig behövligt. Jag tror på möjligheterna att pressa byggnadskostnaderna på detta sätt. Det har nämligen visat sig att man beträffande projekt, för vilka förhandsbesked om bostadslån lämnats, har kunnat uppvisa en produktionskostnad som varit 10 å 15 procent lägre än genomsnittet på orten i övrigt. Till de stora problemen när det gäller bostadsbyggandet hör för närvarande de allt högre boendekostnaderna, och det är givetvis inte tillfredsställande att kostnaden per lägenhet i ett flerfamiljshus ökat från 51200 kronor år 1963 till 68 500 kronor år 1966. Det är angeläget att angripa de här problemen på ett realistiskt sätt. Jag delar inrikesministerns mening när han säger att ökningen endast till en mindre del förklaras av lönehöjningar och höjda materialpriser. Andra faktorer, som i mycket större utsträckning påverkat kostnadsutvecklingen, är lägenheternas standard såväl beträffande storlek som beträffande utrustning — med storlek menar jag då kvadratmeteryta. Det ställs i dag — och det med all rätt — större krav på anordningarna på tomtmarken, krav beträffande lekplatser, parkeringsanläggningar och mycket annat. Utan att vi kanske riktigt observerat det har dessutom den genomsnittliga lägenhetsytan höjts avsevärt under 1960-talet, från 61 m? år 1960 upp till 75 m? år 1966. Det torde vara nödvändigt att vi på allvar tar oss an de här problemen. Någon standardsänkning bör inte eftersträvas, men däremot bör man motverka en fortsatt standardökning. Vi bör dessutom bygga, inte lägenheter med mindre antal rum, utan lägenheter med mindre yta per rum. För att undersöka vilka möjligheter man skulle kunna ha att påverka utvecklingen har bostadsstyrelsen fått regeringens uppdrag att utreda vad det skulle innebära att ange bostadsbyggandet i andra termer än antal lägenheter, nämligen i finansiella termer, varvid man skulle kunna tänka sig pantvärdet. Bo stadsstyrelsen har gjort den utredningen och överlämnat den till Kungl. Maj:t utan att direkt anföra någon annan mening än att det givetvis är möjligt att göra en omläggning. Bostadsstyrelsens promemoria har varit ute på remiss, men remissinstanserna har ställt sig tveksamma, och tveksamheten delas även av inrikesministern. Han har dock ansett frågan vara av stort intresse och synes kunna tänka sig ett annat alternativ, nämligen att ange bostadsramen i kvadratmeter våningsyta. Enligt min mening bör riksdagen lämna Kungl. Maj:t bemyndigande att, om det befinnes lämpligt, försöksvis pröva ett dylikt system i något län. En landshövding eller, rättare sagt, en länsbostadsnämnd i landet har redan anmält intresse för ett dylikt system! Även om jag alltså för min del är optimistisk i fråga om möjligheterna att klara den målsättning vi har då det gäller bostadsbyggandets omfattning, tror jag att det allra största problemet för närvarande är hur människor med vanliga inkomster skall ha möjligheter att efterfråga moderna lägenheter. Man hör emellanåt alarmerande rapporter om hur nyproducerade lägenheter står tomma, utan hyresgäster. Någon tillförlitlig statistik i det avseendet finns icke. Bostadsstyrelsen har därför just nu en utredning på gång för att få en korrekt bild av läget. Det måste vidare vara angeläget att skaffa ordentliga uppgifter om den frapperande stora avgång av lägenheter som årligen sker från bostadsbeståndet. Vilka möjligheter finns att begränsa denna avgång? Ja, det är sannerligen en angelägen fråga. Därmed vill jag, herr talman, yrka bifall till ett, som jag förmodar, tidigare framställt yrkande, nämligen att Kungl. Maj:ts proposition nr 1 skall remitteras till vederbörande utskott.

Herr talman! Utbildningsminister Palme ansåg årets budget för utbildnings departementet var så märklig, att han redan vid Lärarnas riksförbunds skolvecka i Stockholm i början av januari måste lyfta på sekretessen och i förväg avslöja dess omfattning — drygt 6 miljarder, innefattande den största ökningen i absoluta tal inom hela statsverkspropositionen. Man kan alltså konstatera, att departementet totalt sett kommit att slippa lindrigt undan i fråga om den allmänna besparingssträvan som 1 övrigt utmärker statsverkspropositionen. Nu skall man emellertid inte tro, att denna budget är resultatet av en het önskan att över lag visa stor generositet mot skola och kyrka, mot universitetsundervisning och forskning, mot kultur och bildning. Drygt fyra av de sex miljarderna faller på skolväsendet och universiteten, varmed också nära sammanhänger posterna lärarutbildning, vuxenutbildning och studiesociala ändamål — dessa senare tillhopa i det närmaste ännu en miljard. Det är inom denna så att säga tunga del som de stora ökningarna på driftbudgeten finns, d.v.s. cirka 444 miljoner mot endast 23 för alla övriga ändamål. Dessa stora anslagshöjningar på vad man brukar kalla det egentliga utbildningsområdet är emellertid endast ofrånkomliga sådana i löneökningar, automatiska utgiftsstegringar och utgifter beroende på tidigare principbeslut. De nyheter som kommer i form av exempelvis professurer är inte särskilt talrika. Utomordentligt kärvt är det för de talrika institutioner, som har att dela på den nyssnämnda anslagsökningen av endast 23 miljoner kronor. Hit hör arkiv, museer, bibliotek, konst, litteratur, musik, frivilligt folkbildningsarbete, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete m.m. Där har det inte sparats på sparsamhet! Hur klarar sig Operan, som i stället för en begärd ökning på 9 miljoner får knappa 6. Ortnamnskommissionen som av begärda 10 nya tjänster inte får någon, kungl. bib Det är sådana siffror man måste uppmärksamma, om man vill få en riktig bild av det ekonomiska klimat, som staten anser det värdigt att skapa för våra kulturella institutioner. Anslagshöjningarna är minimala eller obefintliga. Har vi så dåliga affärer, att praktiskt taget alla kulturella institutioner, som ej ligger inom utbildningsområdet, måste sättas på svältkost? I samma tal på Skolveckan 1968 tog herr Palme upp några tendenser i utbildningsplaneringen, som. i vissa avseenden är gemensamma för många europeiska länder. Temat för Skolveckan var ju också »Skolan i 70-talets Europa». Han tog upp differentieringsoch specialiseringsfrågan, yrkesorienteringens betydelse, den expansiva vuxenut bildningen och — som en extra klapp för eget bröst — den svenska kompetensutredningen, som han ansåg ha väckt ett betydande internationellt intresse. Det skulle vara frestande att här som ett slags motvikt mot hans skolveckotal, som var något av ett programmatiskt uttalande, ta upp till diskussion en del av de påståenden som där gjordes, men jag får av tidsbrist låta detta anstå till något senare tillfälle. I stället skall jag ta upp en av de rent svenska utbildningsfrågor, som herr Palme också behandlade i sitt tal, nämligen den postgymnasiala utbildningen med sikte på utvecklingen framåt 1970 talet, framför allt dess dimensionering, avvägning och därmed sammanhängande organisatoriska frågor. Enligt 1965 års riksdagsbeslut skulle den fortsatta planeringen av universitetsoch högskoleexpansionen utgå från ett beräknat antal studerande i början av 1970-talet av cirka 87 000. Inom den totala utbyggnadsplanen angavs även vissa riktmärken för fördelningen av antalet studerande på olika fakulteter. Denna fördelning har i huvudsak icke skett efter någon beräknad efterfrågeprognos. Tillströmningen till de spärrade fakulteterna och högskolorna har med få undantag reglerats genom resursspärrar, vilket inneburit, att de fria fakulteterna — främst de humanistiska och samhällsvetenskapliga — fått motta väsenligt fler sökande än som avsetts. Eftersom den totala tillströmningen av studerande till det högre utbildningsområdet väsentligt överstiger vad som beräknats, uppstår en allvarlig risk för feldimensionering av de olika utbildningsvägarna. Det finns i dag praktiskt taget ingen tillgång till arbetsmarknadsprognoser på detta område. Detta innebär, om vi fortsätter att utbilda i blindo, att en växande skara färdigutbildade får starta sin bana med att omskola sig till nya yrken. Ett sådant misshushållande med våra utbildningsresurser är ett vilseledande av de utbildningssökande som inte är tolerabelt. Jag delar inte utbildningsministerns vid Skolveckan framförda uppfattning, att det är omöjligt att göra hyggliga arbetsmarknadsprognoser för universitetsstuderande. För att illustrera den pågående överproduktionen av vissa kategorier akademiker skall jag återge ett exempel som vi kunnat läsa om i tidningarna. För närvarande ägnar sig cirka 4000 studenter åt samhällsvetenskapliga ämnen. Av dessa är cirka 2 000 nybörjare, dvs. de har nu en termins studier bakom sig. Vid den nationalekonomiska institutionen i Uppsala har 30 procent av de studerande förklarat, att de har för avsikt att bli lärare. Om detta tal är representativt för hela landet, innebär det, att vi inom en snar framtid får en examination av 600 nya lärare i samhällskunskap varje termin. Lärarutbildningssakkunniga räknar med att knappt 100 nya lärare behövs per år. Vad som alltså fordras i denna situation är en intensiv information. Studenterna har all rätt att få veta att knappt 10 procent av dem som vill bli lärare kan påräkna lärartjänst efter avlagd examen. Det kan konstateras, att dagens situation på flera områden är förenad med svårlösta problem för den enskilde och för samhället. Men även om svårigheterna är betydande vad gäller möjligheterna att skapa någorlunda tillförlitliga arbetsmarknadsprognoser får detta inte medföra att man från myndigheternas sida helt avstår från att göra prognoser. De kostnader, som ett intensivt prognosarbete kommer att medföra, torde vara bland de mest lönsamma investeringarna på utbildningsområdet. Först därigenom kan åt den studerande ges en någorlunda säker grund för hans val av studiebana. I sina anslagsäskanden för budgetåret 1968/69 har universitetskanslersämbetet talat om nödvändigheten av en allmän översyn av hela det postgymnasiala undervisningsområdet för att åstadkomma en lämplig dimensionering och avvägning i någon form mellan de olika utbildningslinjerna. I anslutning därtill anför departementschefen i årets statsverksproposition, s. 239—240: »I sin diskussion av studerandeantal och ramtal vid universiteten och högskolorna tar universitetskanslersämbetet upp även frågan om övrig eftergymnasial utbildning och pekar på att avlänkningen till sådana utbildningsvägar blivit alltför liten i förhållande till det totala antalet studerande på denna nivå. I anslutning härtill vill jag framhålla att avsikten är att frågan om riktlinjer för det eftergymnasiala utbildningssystemets dimensionering och vissa spörsmål rörande dess utformning under 1970-talet skall utredas.» Det är ett riktigt och välbetänkt initiativ. Utredning skall alltså komma till stånd. Det sägs dock ingenting om vilken form utredningen skall få, och formen är inte utan sin betydelse. Det räcker inte med en övervägning inom departementets skyddande murar, interna resonemang i en departemental s.k. ex pertgrupp. Problemet är av den storleksordningen och har sådan samhällelig räckvidd, att det måste bli en parlamentarisk utredning med skyndsamhet som en av sina ledstjärnor. Ett undertema för årets Skolvecka var, hur skolan skall kunna göras effektivare. Statsrådet Palme menade i slutet av sitt tal vid denna vecka, att den effektivaste skolan är den där det finns trivsel i arbetet. Mot det påståendet skall i och för sig ingen invändning riktas, men man har en känsla av att utbildningsministern tenderar att se trivselproblemet något ensidigt, blott från elevernas synvinkel. Kvantitativt och konsumentmässigt betraktat är detta motiverat, men andra komponenter i och kring skolan, nämligen lärarna och föräldrarna, får inte bortglömmas. Vad beträffar de förra, lärarna — som inte torde kunna bortrationaliseras i någon större utsträckning inom överskådlig tid — sades några erkännsamma ord. Men det räcker inte. Problemet är större än så. »Bara en lärare» hade Dagens Nyheter som rubrik över en huvudledare i slutet av december 1967 och ställde där frågan om vilken den enskilde lärarens ställning blir i det skoldemokratiska samspelet mellan elever, skolledning och skolmyndigheter. När man talar om skoldemokrati, avses alltid demokrati för eleverna. Lärarens inplacering i det skoldemokratiska systemet är osäker. Å ena sidan skall lärarens makt och myndighet reduceras, å andra sidan har även läraren, som anställd inom skolan, ett anspråk på inflytande över sin egen arbetssituation. Vilken positiv innebörd kan skoldemokratin ha för läraren? Han trängs inte bara från elevsidan. Ett hot mot hans position och uppgift ligger även i centraliseringen inom skolväsendet i de nya skolmastodonterna på 2000 elever och flera hundra lärare. Den gamla kollegiala arbetsformen duger inte längre. Därtill kommer kraven från skolrefor matorerna på en effektivare pedagogisk ledning, som snabbt förmår driva igenom nya direktiv och idéer, ja, till och med hugskott från de centrala tänkarna. Vi har fått ett nytt lärarideal, där förmågan att acceptera förändringar är ett mera centralt drag än självständighet och kritiskt sinne. Läraren blir huvudsakligen en förmedlare av vad andra har tänkt ut. Uppgiften som fostrare och personlighetsdanare tonas bort. Ökad satsning på skoltrivsel krävs också av lärarna — för lärarna. Utan deras arbetsglädje, initiativkraft, kunnighet och entusiasm står sig skolan slätt, skolan som aldrig får reduceras till en opersonlig, maskinell undervisningsfabrik.

Herr talman! Det gamla samhälle, som vi vant oss vid, fungerar inte längre tillfredsställande; det har spelat ut sin roll. Vi märker det på många sätt. Det svenska näringslivet t.ex. har gått in i en period av snabb teknisk och ekonomisk omvandling, som påverkar människornas anställningsvillkor, arbetsmöjligheter, arbetsvillkor och bosättning. Denna utvecklingsväg under kapitalismen innebär sysselsättningskriser, ökade skillnader i livsvillkor på olika orter i landet, ökade inkomstklyftor, större klasskillnader och mycket annat. För att åstadkomma en lösning av t.ex. sysselsättningskrisen och lokaliseringsproblemen har samhället gjort och gör en hel del försök till insatser, som jag visst inte ställer mig negativ till, även om detta aldrig kommer att bli någon slutgiltig lösning. Det viktiga jämlikhetsproblemet, som det talas så mycket om, kvarstår bl.a. därför att en riktig lösning av detta problem liksom av så många andra frågor kräver en grundläggande förändring av hela vårt samhälle. Jag skall i kväll ta upp frågan om kvinnans jämlikhet. Den frågan ligger betänkligt på efterkälken för att inte säga i botten när det gäller medvetna samhälleliga åtgärder för dess lösning. Kvinnans ställning i ett samhälle bestäms av hennes uppgifter i det ekonomiska systemet under ett visst utvecklingsskede, alltså hennes inlemmande i produktionen, Ja visst, säger många, men kvinnorna i dag har här i Sverige samma rättigheter som männen till snart sagt vilket arbete som helst. Detta är till hälften riktigt. Rätten har vi rent formellt, men däremot saknar vi ännu möjligheterna att utnyttja denna mänskliga rättighet till förvärvsarbete. Jämlikhetsfrågan i vårt samhälle är något mycket viktigare än bara en fråga om jämlikhet mellan man och kvinna. Detta är en central fråga för hela samhället, och som jag tidigare sade behövs det en grundläggande förändring av hela samhället för att den frågan helt skall kunna lösas. Men jämlikheten mellan man och kvinna är en av ingredienserna, och denna fråga är alldeles för viktig för att enbart vi kvinnor skulle hålla på och försöka lösa den; det är ingen s.k. kvinnofråga utan en betydligt allvarligare och betydelsefullare samhällsfråga som måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Det är just här som det klassamhälle vi lever i slår i dubbel bemärkelse. Samhället måste därför som helhet sätta in mycket större resurser på att bryta den djupt konservativa inställningen i dessa frågor, vilken har medverkat till att kvinnornas engagemang inte bara i förvärvslivet utan också i det politiska och kulturella livet över huvud taget är 'så begränsad. Men vårt samhälle fungerar här undermåligt, och detta får en rad negativa konsekvenser, främst för kvinnorna, men med följdverkningar också på ett mycket påtagligt sätt ut till samhället som helhet. När man gör påståendet att samhället fungerar undermåligt så måste man ju i anständighetens namn försöka bevisa det. Vi har i en partimotion, som inlämnades här i kammaren första motionsdagen, bl.a. tagit upp problemet att 700 000 friska, arbetsföra kvinnor utan barn eller med barn över 16 år inte har förvärvsarbete. Dessutom är det endast 16 procent av småbarnsmödrarna som förvärvsarbetar, 26 procent av skolbarnsmödrarna och 32 procent av mödrar till barn över 16 år. Med stöd av gjorda undersökningar på vissa platser i vårt land, bl.a. i min hemstad Göteborg, kan man konstatera, att det finns ett visst dolt motstånd hos kvinnan själv att ta steget ut till förvärvsarbete. Här spelar samhällets underlåtenhetssynder en stor roll. Dessutom bär det traditionella tänkandet, de befintliga fördomarna både hos män och hos kvinnor en icke ringa skuld till det rådande förhållandet. Trots detta redovisas i familjedaghemsutredningens betänkande förra året att det finns 210 000 familier med barn under tio år, där modern skulle vilja ha ett förvärvsarbete på heleller deltid, om barntillsynen gick att ordna tillfredsställande. Samma utredning har också gjort undersökningar som dokumenterar att det är mycket dåligt ordnat med barntillsynen för 320 000 barn till föräldrar som är förvärvsarbetande mer än femton timmar per vecka. Helt utan tillsyn uppges inte mindre än 60 000 barn vara i dag. Hela situationen är alltså så skrämmande att någon diskussion om en ordentlig satsning på och utbyggnad av barnstugeverksamheten verkligen skulle vara överflödig. I årets statsverksproposition redovisas ett beräknat ytterligare tillskott av minst 10000 platser i barnstugorna. Man har också beräknat att med nuvarande utbyggnadstakt skulle vi 1970 få 30 000—35 000 platser i barnstugorna disponibla för barn under sju år med förvärvsarbetande föräldrar, mot att vi 1966 hade endast 13 000 platser. Det kan synas vara en bra ökning. Jag skulle vara den sista att förneka att statens höjning av anordningsbidraget och särskilt den höjning som skedde 1966 har medverkat till att vi har fått bättre fart på kommunernas verksamhet i detta avseende. Men eftersom utgångspunkten är det verkliga bottenläge, som vi hade så sent som 1966, är vi långt ifrån tillfredsställda med utvecklingen trots att den går i positiv riktning. Det är och det kommer fortfarande att vara mycket kärvt i många kommuner beträffande just barnstugeverksamheten. Alla kan säkert förstå att våra kommunalmän, som i dag har att kämpa emot höga och ständigt stegrade kommunalskatter, måste bli litet betänksamma då det gäller att påta sig ytterligare utgifter. På grund av tradition, fördomar och många gånger brist på intresse i de kommunala församlingarna — tyvärr från alla partiers sida — kan det bli just barnstugeverksamheten som kommer att allra längst få stanna kvar på papperet. Därför har vi i vår nämnda partimotion tagit upp kravet på en väsentlig ökning av det statliga anslaget för driften av barnstugeverksamheten.

Tyvärr har departementschefen inte kunnat tillstyrka socialstyrelsens begäran. Det är emellertid vår övertygelse att en höjning av statens bidrag till just driften av barnstugeverksamheten hör till det viktigaste vid en verklig satsning på bred front på detta område. Statsmakterna kan också på annat sätt lätta det ekonomiska trycket för kommunerna, t.ex. genom att bifalla andra motioner som vi inlämnat. Motionerna har också lagts fram under tidigare år. De går ut på att staten helt skall överta skolkostnaderna. Det handlar om att staten bättre skulle hjälpa kommunerna att klara kostnaderna för pensionärernas bostadsbidrag osv. Kommunerna skulle, om motionerna bifölls, få bättre ekonomisk möjlighet att t.ex. anordna denna barnstugeverksamhet. Då skulle man också från statens sida helt enkelt kunna fastställa en kvotering sålunda, att varje kommun ålades att bygga en viss procent barnstugeplatser per visst antal barn under 10 år. Jag är övertygad om att det finns många som mot detta krav skulle göra den invändningen att den eller den kommunen inte alls har något behov av att ordna med barnstugor därför att den inte har några förvärvsarbetande mödrar. Varför den inte har det är ju en annan sak. Men ett sådant resonemang måste tillbakavisas. En annan fråga — och en mycket viktig sådan — måste här komma in i bilden. Vi måste äntligen sluta upp med att betrakta barnstugeverksamheten som enbart en verksamhet för mammorna eller enbart som hjälp till arbetsmarknaden. I stället måste vi nu mycket mer än hittills lägga tonvikten på barnen själva, på barnets möjligheter att utveckla sig efter sina förutsättningar och få en god social anpassning. När man får veta att av landets cirka 925 000 barnfamiljer — d. v. s. familjer med något barn under 16 år — nära hälften har bara ett barn, måste man ju förstå svårigheterna för den enskilda mamman att ge sitt barn en någorlunda rik och stimulerande uppväxttid. Vi måste i vårt land bättre än vi gjort hittills utnyttja de viktiga förskoleåren för att ge våra barn en rikedom på intryck och ge dem den positiva och utvecklande miljö som är så betydelse full. Då är det barnstugan — eller om ni hellre vill säga lekskolan i den integrerade barnstugan — som har den för ändamålet utbildade personalen och den lämpliga utrustningen och som därför har den största möjligheten att ge barnet just en sådan fostran. Dessutom får barnet där — och detta är väl särskilt viktigt för det i hemmet enda barnet — en mycket värdefull kontakt med andra barn under god pedagogisk ledning. Skall vi komma dithän måste vi sluta upp med att betrakta barnstugeverksamheten som något slags andrahandsersättning för att vara hemma hos mamma eller som något slags förvaringsplats för barnet under föräldrarnas tid i förvärvsarbete. Vi måste helt omvärdera vårt synsätt i detta fall liksom vi måste medverka till bättre resurser för att hjälpa upp den eftersatta forskningen på detta område. Om vi kan komma fram till detta riktiga synsätt på barnstugeverksamheten måste man också i konsekvens därmed ställa kravet att huvudmannen för denna verksamhet skall vara utbildningsdepartementet och inte som nu socialdepartementet. Det jag nu har uppehållit mig vid, en utbyggnad av barnstugeverksamheten, är emellertid bara en av de aktiviteter som måste främjas för att vi kvinnor skall få bättre möjligheter att utnyttja vår rätt till förvärvsarbete. Det handlar här nämligen om ett mycket stort problemkomplex med många skiftande komponenter. Hur gör kvinnorna på orter utan arbetsmöjligheter t.ex.? Man måste i alla fall se till det faktum, att kvinnan trots allt är bunden till hem och familj och inte kan reflektera på att ta arbete på annan ort såvida inte hela familjen flyttar. I de fallen måste vi på längre sikt vidtaga en hel rad åtgärder så att arhbetsmöjligheter skapas, men det hjälper inte kvinnan i dag. Här måste vi inte minst försöka att från samhällets sida aktivisera kvinnan själv. Man måste få henne att uppsöka arbetsförmedlingen, att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Då finge vi också en bättre inventering av den dolda kvinnliga arbetslösheten som det talas så mycket om, men då måste också följa att dessa kvinnor som är arbetslösa skall ha samma trygghet och jämställdhet som andra arbetslösa. De måste erhålla efter viss tid av staten betalt arbetslöshetsunderstöd. En annan viktig komponent i det stora problemkomplex som gäller jämställdheten för kvinnor är den så omskrivna och omtalade boendeservicen. Alltfler kvinnor i dag vill ha både barn och yrke, och ännu fler kommer att vilja ha det i morgon. Men det blir ett dubbelarrangemang och en svår balansgång mellan två arbetsuppgifter, och det är en situation som blir många kvinnor övermäktig i både fysiskt och psykiskt avseende. Därför anser jag att problemet med kvinnornas möjligheter att ha förvärvsarbete i samma utsträckning som männen inte kan lösas även om vi nu äntligen skulle få tillräckligt många platser i våra barnstugor. Det fordras också en väl utbyggd samhällelig service på andra områden, inte bara när det gäller barntillsynen. Vi måste också få bättre boendeservice och nya, djärvare grepp i hela familjepolitiken. I fråga om kollektivhus eller servicehus ute i bostadsområdena är Sverige i dag ett underutvecklat land. Därför är en hård satsning nödvändig även på detta område. År 1967 tillsatte inrikesministern efter starkt tryck en utredning benämnd servicekommittén med uppgift att behandla vissa frågor angående service i bostadsområden. I årets riksdagsberättelse återfinnes inrikesminister Johanssons direktiv av den 25 april 1967, men förvånande nog sägs det i dem ingenting om något förslag till lånebestämmelser för serviceanordningar, vilka nu är ogynnsamma. Det är ju ändå en väsentlig fråga, eftersom kostnaderna för denna service är avgörande för stora befolkningsgrupper.

En kommersialisering av denna verksamhet får inte utvecklas, utan samhället måste här åta sig hela initiativet och planeringen. Jag vill också helt kort trots den sena timmen ta upp några andra synpunkter på en väl utbyggd boendeservice. Inrikesministern skriver i årets statsverksproposition i fråga om bostäderna: »Kostnadsutvecklingen gör det angeläget att iaktta återhållsamhet i fråga om standardhöjningen inom bostadsbyggandet under de närmaste åren.» Enligt min uppfattning skulle en väl utbyggd boendeservice på ett ändamålsenligt sätt komplettera denna strävan. Man skulle nämligen då inte anse sig behöva ha lägenheter utrustade som om vi fortfarande levde kvar i självhushållningens tidevarv. Jag tror att detta också är en viktig aspekt att lägga på boendeservicen. En medverkan från samhället måste komma till stånd, så att vi genom upplysning och på annat sätt kan få en radikal omvärdering när det gäller »priset» på det arbete, som i dag läggs ned i de många små enskilda hemmen. Det är mycket svårt att rucka på den bekväma bild som i dag bitit sig fast —- bilden av ett dukat bord med mammas köttbullar.

Det gäller med andra ord inte minst att snabbt åstadkomma det svåra konst stycket att få till stånd en förändring i attityden, en förändring i mentaliteten hos både män och kvinnor när det gäller den verkliga rätten för kvinnorna till förvärvsarbete och möjligheterna att kunna ta ett sådant. Inte minst tänkker jag då på massmedia, på skolans undervisning, på läroböcker och på den yrkesvägledning som för närvarande finns. Herr talman! Ännu en angelägen fråga innan jag slutar. Den 1 mars förra året hade vi här i kammaren en debatt om det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Från vår sida förelåg en motion om höjning av det allmänna barnbidraget i avvaktan på resultatet av pågående utredning. Mittenpartierna hade då en reservation där man ville att riksdagen skulle göra ett uttalande om ett stöd till barnfamiljerna på längre sikt. Regeringen ville inte höra talas om några förändringar då utan ville avvakta familjepolitiska kommitténs förslag. Kommittén har nu, som vi alla känner till, framlagt sitt betänkande. I "år skulle alltså de verkligt stora greppen tas i fråga om samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna. Först vill jag med tillfredsställelse notera att regeringen inte har följt de förslag som framlades av utredningen. Men därifrån och till vad som nu skett, nämligen att praktiskt taget inte göra någonting alls, är det en mycket stor klyfta. I riksdagsdebatten förra året fick vi höra från regeringspartiets talesman i andra lagutskottet att 1968, när utredningen blivit klar, skulle en betydligt större reform på familjepolitikens område ske än bara en höjning av barnbidragen. I årets statsverksproposition läser vi att regeringen avser att genomföra en familjepolitisk reform den 1 januari 1969. Med tidigare uttalanden i minnet kan man lätt få den uppfattningen att denna reform verkligen skulle vara det nya djärva greppet och ge barnfamiljerna någonting. Men detta fram står som helt illusoriskt, om man fortsätter att läsa i statsverkspropositionen. Propositionen om detta ökade stöd skall lämnas senare i år — det är inte något att göra åt det — men den skall då endast omfatta höjning och förbättring av familjebostadsbidragen. Denna reform skulle kräva en anslagshöjning för budgetåret 1968/69 på 150 miljoner kronor. Visst är det bra att barnfamiljerna får hjälp på detta sätt. Visst är det riktigt att familjebostadsbidragens regler äntligen ändras. Det har vi här i kammaren haft både motioner och interpellationer om under flera år. Men, herr talman, under alla de år som det inte har skett någon ändring har hyrorna fortsatt att stiga och inkomstgränserna har blivit föråldrade. Jag är mycket skeptisk till att detta an: slag blir den verkliga hjälp till barnfamiljerna, som man på sina håll tror. Dessutom visar ju en undersökning, att många familjer på grund av bristande information inte har utnyttjat sin rätt till familjebostadsbidrag. Men, som sagt, till den frågan får vi ju anledning att återkomma längre fram. Beträffande de allmänna barnbidragen däremot står det klart utsagt i statsverkspropositionen i år, att dessa skall behållas oförändrade; detta trots att de till skillnad från andra bidragsformer inte ens är värdebeständiga. Det kommer givetvis att innebära, att klyftan mellan barnfamiljer och familjer utan barn kommer att öka, ty faktum är — och det kan bevisas med siffror, som jag här nu inte skall trötta med — att barnbidragens realvärde sjunker år från år. Redan förra året hade jag tillfälle att här i kammaren bevisa eftersläpningen av barnbidragen i jämförelse med både konsumentprisindex och bruttonationalproduktens utveckling och även i jämförelse med den genomsnittliga timförtjänsten inom industrin. Och årets siffror skulle verkligen inte utfalla till barnbidragens fördel. Jag upprepar att faktum kvarstår: Hur än jämförelser görs är det obestridligt att de allmänna barnbidragens realvärde släpar efter. Detta är en stor orättvisa mot barnfamiljerna i Sverige, och som särskilt grymt framstår det när man har regeringens löfte om en verklig reform detta år i gott minne. Herr talman! Vi barnfamiljer har just genom förekomsten av barn lärt oss att visa en många gånger mycket stor tålmodighet. Men den är inte oändlig. Nu har barnfamiljerna fått vänta och vänta och blivit offer för den samhällsekonomiska situationen år efter år. Barnfamiljernas otålighet i dag är därför fullt berättigad. Det är i högsta grad orättfärdigt att behandla just samhällets barnfamiljer på sätt som skett. Jag kan inte begripa varför denna kategori skall komma på efterkälken i den allmänna standardutvecklingen. Barnfamiljerna borde väl i stället höra till dem som i någon mån skall prioriteras. Man kan nämligen med fog fråga sig hur det skall gå med den framtida utvecklingen i vårt land, hur det skall gå med oss själva, om barnfamiljerna tillmäts en så ringa betydelse.

Herr talman! Årets statsverksproposition har fått ett innehåll som enligt mitt förmenande i allt väsentligt bör kunna godkännas av den överväldigande delen av svenska folket. Särskilt tillfredsställande är att regeringen utan skattehöjningar — om jag bortser från den föreslagna skattehöjningen på vin och sprit, vilken beräknas ge en inkomstförstärkning på omkring 200 miljoner kronor — ansett sig kunna öka anslagen på väsentliga områden. Det är en välfunnen fördelning av de samlade tillgångarna, som säkerligen hälsas med tillfredsställelse i vida kretsar. Det jag finner mest betydelsefullt är kraftsamlingen mot arbetslösheten. även om arbetslösheten här i Sverige internationellt sett inte är hög är den efter våra förhållanden betydande. I varje fall inom delar av Norrland, där arbetslösheten drabbar de enskilda mycket hårt, är läget synnerligen otillfredsställande. Jag har emellertid, herr talman, anledning att uttala min glädje över arbetsmarknadsstyrelsens aktivitet när det gäller att ordna beredskapsarbeten och över de insatser och åtgärder som redan fått en betydande positiv effekt. Även om många ännu inte fått sysselsättning i sådant arbete som de rimligen kan utföra har de igångsatta arbetena betytt ofantligt mycket. Vi vet att om inga åtgärder vidtagits från arbetsmarknadsstyrelsens sida skulle arbetslösheten ha varit minst tre gånger så stor som den nu är. Sedan mitten av 1966 har vi haft en vikande konjunktur på arbetsmarknaden och under år 1967 har detta lett till inskränkningar och nedläggningar av företag inom olika sysselsättningsområden. Sådant har många gånger varit nödvändigt, eftersom den vikande konjunkturen inte bara är en företeelse i vårt land, utan sträcker sig långt utanför våra gränser, där vi inte har några som helst möjligheter att påverka utvecklingen. Men det finns anledning att fråga sig om alla förändringar som vidtagits och som lett till friställning av arbetskraft varit så angelägna att de behövt göras vid en tidpunkt, då uppenbarligen nedläggningar och inskränkningar som berott på avsaknad av arbetsobjekt varit ofrånkomliga. Det verkar ibland som om vissa friställningar och sysselsättningshämmande åtgärder skulle kunnat undvikas eller förskjutas tidsmässigt, även om de inte kan klandras ur företagsekonomisk synpunkt. Skulle de olika arbetsgivarna haft samma omtanke om arbetstagarna som de olika partiernas företrädare i riksdagen har jag den känslan att många, som i dag saknar arbete, skulle ha haft arbete. Strukturförändringar och rationaliseringar är en nödvändighet om vi skall hävda oss i den internationella konkurrensen, men det är ingalunda givet att åtgärderna måste ske på en och samma dag. Det verkar dock som om en del företagare passat på att genomföra omedelbara friställningar — även om åtgärderna kunnat vidtas långt tidigare eller längre fram i tiden har man liksom passat tillfället att förlägga sina egna omställningsproblem till en sysselsättningsmässigt redan besvärlig tidpunkt. Jag vill också understryka, herr talman, att det är en väsentlig skillnad mellan att bli arbetslös i stora, bärkraftiga befolkningsområden med differentierade arbetstillfällen och att bli ställd utan arbete i glesbygdsområden med ensidiga arbetsmöjligheter. Jag kan som exempel ta de stora glesbygdsområdena i Norrland. Där finns redan nu, före ytterligare friställning av arbetskraft, många som endast till namnet har sysselsättning. Åtskilliga har arbete endast några få månader årligen, med en låg årsinkomst som följd. Andra har möjligheter att få arbete, men kan på grund av olika sjukdomar — bl.a. ryggbesvär — inte förtjäna tillräckligt med pengar för att leva drägligt. Som regel är en skogsarbetares hälsa redan vid 50 års ålder för svag för ett fortsatt arbete i skogen. Värk och andra sjukdomar i förening med vikande inkomster gör livet till en stor plåga, när man därtill blivit kvar i en liten avfolkningsby med allt vad det innebär för den enskilde. Jag vill emellertid uttala min och många andras uppriktiga glädje och tacksamhet över det utomordentliga initiativ som regeringen tagit genom att i statsverkspropositionen begära att 21 miljoner kronor anslås för att ge glesbygdernas människor bättre arbetsvillkor och bättre service. Speciellt intressant är förslaget om 5 miljoner kronor till stimulans av hemmaarbete. Jag hoppas alt denna satsning skall slå väl ut och ge en verklig hjälp åt tusentals människor som ingenting annat önskar än att få arbeta. Den andra mycket betydelsefulla åtgärden för de äldre, mer eller mindre utslitna arbetarna, vilka framför allt finns i de olika skogsområdena, är högre och långvarigare bidrag från arbetslöshetskassorna. I förslaget ingår att den som är över 60 år och drabbas av långvarig arbetslöshet i vissa fall kan erhålla månatlig ersättning upp till 800 kronor. Dessa och övriga föreslagna åtgärder är en god grund i fråga om hjälpen till glesbygdens folk. Men, herr talman, de bekymmer som finns ute i glesbygdsområdena nu är bara en början på vad som kommer att hända inom några år. Skogsbruket kommer snarare än vi tänkt oss att övergå från den konventionella arbetsmetoden till maskinavverkning, vilket kommer att leda till att endast ett fåtal egentliga skogsarbetare blir kvar. I övrigt kommer ett begränsat antal maskinskötare att sysselsättas i skogen. Dessutom kommer sammanslagningen av kommunerna till större enheter att bidra till en snabbare uttunning av glesbygdsområdena. De två här angivna faktorerna för i sin tur med sig flera indragningar av skolor, flera nedläggningar av affärer, sämre underlag för busstrafiken, indragning av eventuella mjölklinjer. Den lilla verkstaden och bensinstationen försvinner, möteslokalens verksamhet kan inte upprätthållas, den fotbollsplan man har anlagt växer igen, och den allmänna trivseln bland de människor som ändå måste stanna kvar blir den sämsta tänkbara. Vi vet alltså att dessa problem växer sig större och större och att levnadsförhållandena för människorna i dessa områden blir sämre och sämre. Jag ser det som en utomordentlig uppgift, trots den goda satsning som före slagits i statsverkspropositionen, att glesbygdsproblemen i sin helhet blir föremål för noggrann utredning, en utredning som måste verkställas omedelbart. Det bör, herr talman, vara en högst angelägen skyldighet för samhället att se till att de människor, som genom mekaniseringar och rationaliseringar drabbas så som glesbygdens folk, också får den hjälp de behöver för att leva sitt fortsatta liv under drägliga förhållanden. Får jag, herr talman, slutligen säga några ord om industrinedläggningar och friställningar av arbetskraft! Åtskilliga av företagen har skött avvecklingen och friställningen av arbetskraft som man rimligen kan begära, men alltför många har inte vidtagit åtgärder på sådant sätt att det kunnat undgå allvarlig kritik. Det kan naturligtvis inte få gå till så, att arbetsmarknadsmyndigheterna hålls ovetande om att arbetstagare skall friställas ända tills uppsägningarna är ett faktum. Varje företag, som anser sig böra vidtaga åtgärder som innebär avskedande av sysselsatta människor, bör då en sådan situation blir aktuell genast ta kontakt med arbetsmarknadsmyndigheten. Det är t.o.m. önskvärt att varje förändring i ett företag som gäller antalet sysselsatta utan dröjsmål meddelas till arbetsmarknadsmyndigheten. Det måste enligt min mening bli en bättre tingens ordning på detta område. Möjligheter bör skapas för samhället att följa hela den svenska industrin och göra sig underkunnigt om olika företags driftförutsättningar och eventuella planer på expansion för att det på detta sätt i mycket god tid skall kunna vidta de åtgärder som befinns vara lämpliga. Jag skulle också vilja framhålla angelägenheten av att de industriföretag som erhåller lokaliseringspengar för sin utbyggnad inom visst område verkligen använder dessa pengar på så sätt att områdets leverantörer, transportörer och arbetare sysselsätts. Herr talman! Jag skulle egentligen nu ha gått över till vägfrågorna. Jag anser emellertid att jag inte bör göra det vid denna sena tidpunkt — jag hoppas att det blir tillfälle för mig att senare återkomma till dessa frågor.

Herr talman! Det var mångas förhoppning att 1967 skulle bli något av ett märkesår för bostadspolitiken. Och det blev det kanske också — på gott och på ont; tyvärr mest på ont. Förvisso redovisade inrikesministern ett gott nytillskott på nybyggda lägenheter för det gångna året, och redan tidigare har han framhållit att vi här i landet har det relativt sett största bostadsbeståndet i världen. Men ändå vet vi att allt inte är välbeställt och att vi har en stor bostadsbrist. Våra ungdomar har inte möjlighet att skaffa sig bostad utan att behöva stå i kö flera år, och när de äntligen blir tilldelade en bostad är den ofta så dyr, att de kanske inte har råd att bo där. Jag nämnde att det byggs många lägenheter. Vi vet emellertid också att en hel del fastigheter rivs. Vi känner till att en hel del hus blir förslummade på grund av hyresregleringens utformning, vi vet att många lägenheter står tomma, av många skäl, bl.a. därför att människor inte vågar släppa ifrån sig en lägenhet som de eventuellt skulle kunna komma att behöva i framtiden. Andrahandsuthyrning florerar och många centralt belägna bostadslägenheter har blivit kontor. Slutligen har på landsbygden ett flertal bostäder övergivits eller förvandlats till fritidsbostäder. För femårsperioden 1960—1965 redovisas en ökning med 200 000 nya lägenheter, vilket gör 40 000 per år. Under samma tid har färdigställts över 400 000 nya lägenheter, varav mer än hälften gått åt till att ersätta de förlorade. Man måste också hålla i minnet att hushållens efterfrågan har ökat genom folkökning, invandring, omflyttning inom landet samt genom att de stora ung domskullarna, födda på 1940-talet, ställt sig i kö. Som en tankeställare kan jag nämna, att Stockholms läns befolkning ökat med 200000 personer sedan år 1960. Men felet med bostadspolitiken är likväl inte, inte ens tillnärmelsevis, att det inte byggs tillräckligt. Felet måste ligga på ett annat plan. Någon har präglat ett motto för bostadspolitiken: »Grunden bör vara vetande, medlet bör vara affärsmässighet, målet skall vara aktiv socialpolitik.» Inom högerpartiet har vi uttalat det så, ait vi även inom bostadsbyggandet måste utnyttja marknadshushållningens fördelar. Markoch bostadspolitiken bör syfta till att i fri och öppen konkurrens utnyttja alla resurser för att till lägsta möjliga kostnader bygga och förvalta de bostäder som människorna vill ha. Ett led i detta arbete kunde vara att ta fasta på ett förslag som framförs i en nyutkommen skrift från näringslivets byggnadsdelegation. Den heter »Bra bostäder genom samordning och konkurrens». Här pläderar man för att kommunerna som byggherrar borde infordra bindande anbud på de blivande hyrorna, s.k. förvaltningsanbud under vissa betingelser. Man hänvisar till att en idé skiss härom har framlagts i en utredning inom statens prisoch kartellnämnd. Denna utredning, som i och för sig är intressant, tycks emellertid ej ha funnit nåd på högre ort. I stället kännetecknas regeringens bostadspolitik av en dogmatisk tilltro till regleringar och detaljbestämmelser, en övertro på kommunernas förmåga och en misstro mot byggnadsindustrins ambitioner. Ett utomordentligt exempel på var man kan hamna när det gäller detaljkontroll, får man i »Det låsta rummets mysterium». I den kommunala stiftelsen Hyresbostäder i Eskilstuna har man konstaterat, att lägenheterna blir så dyra att de bostadssökande inte har råd att hyra dem. Det gäller ett antal 3-rummare, där hy ran efter alla konstens regler räknats ut till 540 kronor per månad. Vad gör man då? Jo, ingenting är enklare! Man låser till och plomberar ett rum, och då blir den allmännyttiga hyran i stället 470 kronor per månad. Så hoppas man att de boende om två år skall ha råd att hyra hela lägenheten! Det är inte underligt om det finns de som frågar vem som nu betalar för det låsta rummet. Kostnaden finns ju redan där. Det är bara möjligheten att utnyttja ett nybyggt rum som inte finns. Herr talman! För en månad sedan hade vi här i kammaren anledning att diskutera regeringens uppseendeväckande åtgärd att dra tillbaka sin proposition om en ny och modern hyreslagstiftning. Det unika förfarandet är i alltför färskt minne hos kammarens ärade ledamöter för att behöva rekapituleras. I årets statsverksproposition har händelsen ej heller berörts på annat sätt än att man aviserar nya regler beträffande hyreskontrollen i privatfinansierade och statsbelånade hus. Den kontrollen skall nu ej slopas så som meningen var. I debatten här i dag har flera talare redan frågat sig vad som nu kommer att hända. Redan i december anförde justitieministern att bättre regler för hyresgästernas bytesrätt och besittningsskydd samt om reparationsplikt vore att vänta. Detta är gott och väl. Men man kan fråga sig i vilken mån dessa reformer skall ge hjälp åt de bostadslösa. Vad har regeringen för tröst att ge våra ungdomar som står i kö för att få en egen lägenhet? Hur man skall komma till rätta med de höga hyrorna i nybyggena var en fråga som även herr Ekström i Iggesund var inne på. Enligt inrikesministerns bostadspolitiska program var det meningen, att den nya hyreslagen skulle bli ett verksamt medel härvidlag. Hur skall vi få större rättvisa och ökad rörlighet på bostadsmarknaden, något som inrikesministern uttryckte en förhoppning om i fjol? Det är allom bekant att barnfamiljerna söker större lägenhet när de växer ut i antal medlemmar och kanske får ökade inkomster. Men när sedan barnen är utflugna och det kanske bara är en ensam änka eller änkling kvar av den stora familjen, då sitter vederbörande fortfarande kvar i den stora lägenheten, ty den är Billigare än en modern liten lägenhet som säkert skulle passa bättre. Den s.k. hyressplittringen medför stora orättvisor, vilka känns särskilt hårt för de unga familjerna. Dessa hänvisas nu till förorter med långa, dyra och besvärliga resor utöver en hyra som är två—tre gånger så stor som för en lägenhet med centralt läge. Jag skulle önska att vi kunde komma till rätta med allt smussel och alla svartabörsaffärer på bostadsmarknaden. De är upprörande och alltför välkända för att närmare beskrivas. Det är genant att läsa hur svarta börsen reagerar på regeringens åtgärder; från september i fjol sjönk priserna snabbt ända fram till december, då de »kraftigt hämtade sig», som det står i aftontidningarnas börsrapporter. En sista fråga: Blir ombyggnadslånen som introducerades i fjol lika positivt bemötta nu som bostadsstyrelsen förutsatte när den skrev sina petita innan det var klart att den rigorösa hyreskontrollen skulle återupplivas? Ja, det är många frågor som tränger på, frågor som inte hade behövt ställas på detta sätt om regeringen stått fast vid sin proposition. Jag förstår att de bekymrar bostadsministern och jag beklagar att han inte vill göra uttalanden om dem. Men han kanske är en resignationens mästare — i motsats till herr Sträng. Jag vill sälla mig till tidigare talare i debatten som uttryckt olika önskemål. För egen del tror jag att många av mina problem skulle kunna lösas om man fick en snabb revision av hyressättningsnormerna inom det hyresreglerade beståndet. De måste bli mer tidsenliga. Det kan inte vara rimligt att hyror skall sänkas med upp till sex procent i ett läge, då alla talar om att man måste betala vad det kostar. Ombyggnads-, reparationsoch underhållskostnader har ju stigit mer än den allmänna prisnivån. Ett annat önskemål är att regeringen nu tar upp till behandling hyresrådets skrivelse från år 1965 om ' fortsatt kategorimässig och regional avveckling av hyresregleringen. Denna finns nu kvar i 16 orter när det gäller lokaler och i 169 orter när det gäller bostäder. Kan man minska antalet orter med hyresreglering och begränsa den till att omfatta orter, där verkliga svårigheter föreligger, är mycket vunnet. Denna form av avveckling har tidigare gett goda erfarenheter. För övrigt, herr talman, anser jag att hyresregleringen i dess helhet borde ha avvecklats.

Herr talman! Jag har för avsikt att med några ord beröra ett enda område i det stora sammanhang som remissdebatten omspänner, ett område som jag På regeringens uppdrag i en utredning haft anledning att syssla rätt ingående med. Jag syftar på hemslöjdsutredningen, som avlämnade sitt förslag i augusti förra året. Utredningsuppdraget lämnades av handelsminister Lange, men efter omorganisationen i departementet blev det statsrådet Wickman som fick ta emot det förslag som utredningen i sitt arbete kommit fram till. I statsverkspropositionens bilaga 9, s. 85 och följande, redovisas utredningsförslaget liksom också remissinstansernas synpunkter. Det positiva mottagande som utredningsförslaget fick vid remissbehandlingen understryks av föredragande statsrådet i statsverkspropositionen. Jag skall, herr talman, inte ta kammarens tid i anspråk — den är tillräckligt ansträngd ändå i denna remissdebatt — med att redogöra för den här utredningen och de överväganden som ledde fram till det förslag som redovisas i betänkandet. Vi har visst inte till alla delar fått gehör för vårt förslag då det gäller anslagets storlek — och det kan man beklaga — men vi har vunnit något mycket väsentligt, nämligen att statsrådet Wickman helt har anslutit sig till det förslag till organisation och de riktlinjer för samhällets stöd till hemslöjden som utredningen kommit fram till i sitt betänkande. Jag vill nu ge uttryck åt den tillfredsställelse som jag såsom ledamot av utredningen och alla de tusentals människor, som på ett eller annat sätt är beroende av hemslöjden, känner inför detta ställningstagande från statsrådets sida. Jag skall citera några meningar av vad statsrådet säger på s. 92 i bilaga 9 till statsverkspropositionen. Där heter det: »Hemslöjdens samhälleliga värde och betydelse för ett stort antal människor motiverar enligt min mening ett ekonomiskt stöd från samhälleliga organ. Det allmännas stöd till hemslöjdsrörelsen bör utformas så att verksamheten får ökad enhetlighet, stadga och effektivitet. Den organisation som utredningen föreslagit finner jag i princip lämplig från dessa synpunkter. I varje län bör sålunda finnas en heltidseller deltidsanställd hemslöjdskonsulent anställd hos en hemslöjdsförening, som är lämplig som huvudman för konsulenten. Föreningen bör sålunda uppbära det allmännas bidrag till kostnaderna för denna verksamhet.» Här har således understrukits det värde och den betydelse hemslöjden har för samhället och för ofantligt många människor av olika kategorier i detta land. Naturligtvis har den värde inte bara ur kultursynpunkt, även om detta är nog så viktigt, utan ännu mer påtagligt och brännande för den enskilda människan ur sysselsättningssynpunkt, inte minst i dagens läge. Detta gäller i fråga om sysselsättningen såväl ur försörjningssynpunkt som ur fritidssynpunkt eller såsom terapi vid sjukdom eller liknande situationer. Det är oerhört viktigt att sysselsättningsmöjligheten verkligen finns när den behövs. Här har hemslöjden i oändligt många sammanhang visat att den har en uppgift att fylla om vi i denna beslutande församling vill ge den möjlighet härtill. Det kan, som jag sade, gälla möjligheten till försörjning, men det kan också vara frågan om att ur medicinsk synpunkt återföra människor från sjukdom till hälsa. I de meningar ur statsrådets uttalande i statsverkspropositionen som jag nyss citerade finns också det krav på enhetlighet, stadga och effektivitet, som av utredningen ansetts vara oeftergivligt om samhället skall engagera sig ekonomiskt. Där finns också organisationen på länsbasis och frågan om huvudmannaskapet omnämnda liksom den tänkta och utbyggbara konsulentorganisationen sådan som utredningen föreslagit den. Litet längre ned på s. 92 kommer statsrådet in på hemslöjdskonsulentens verksamhet, som han anser bör regleras genom skriftlig instruktion. Han anser att konsulenten i ökad utsträckning bör samarbeta dels med det allmännas organ på t.ex. skolväsendets, arbetsvårdens och åldringsvårdens område, dels med folkbildningsorganisationerna och andra sammanslutningar som har intresse för hemslöjd. Statsrådet talar också om enhetliga kompetenskrav för hemslöjdskonsulenterna och enhetlighet i fråga om lön och kvalifikationer. Allt detta har varit väsentliga frågor för utredningen. Statsrådet ansluter sig också till utredningens förslag att kommerskollegium bör vara central förvaltningsmyndighet. Statsrådet har därmed understrukit att hemslöjden alltjämt hör hemma inom kommerskollegium och dess ekonomiska och näringspolitiska område. Jag vill än en gång uttrycka min glädje över att statsrådet Wickman så oförbehållsamt anslutit sig till utredningens förslag. Jag anser nämligen detta vara det värdefullaste som hänt hemslöjd och hemslöjdare under decennier. Glädjen skulle således ha varit fullkomlig, om statsrådet också i sin budget funnit utrymme för de pengar som förslaget ovillkorligen kostar i initialskedet. Utredningen arbetade nämligen med målsättningen att lägga fram ett realistiskt förslag, väl vetande att det ekonomiska utrymmet för ökade anslag var ytterligt begränsat. När vi således föreslog att halva antalet län åtminstone i början skulle få nöja sig med en halvtidsanställd hemslöjdskonsulent, så hade vi redan prutat väsentligt på vad som varit önskvärt och föreslog vad vi ansåg kunna vara godtagbart i början och samtidigt ligga inom det möjligas ram. Utredningsförslaget var således ingenting slutgiltigt utan ett försök att genomföra vad vi kunde ha råd med i dag och sedan låta utvecklingen ge vägledning för ett fortsatt ekonomiskt stöd från samhällets sida. Statsrådet har alltså inte kunnat tillmötesgå utredningens önskemål i fråga om anslaget på 852 000 kronor. I statsverkspropositionen är anslaget upptaget till 500 000 kronor. Jag måste nog säga att jag är åtskilligt bekymrad över hur utredningsförslaget skall kunna genomföras med dessa mycket begränsade resurser. Givetvis måste det innebära en betydligt långsammare utveckling än utredningen tänkt sig. Frågan är då bara om vi har råd med ytterligare dröjsmål när det gäller stödet på detta område, där svårigheterna under mer än ett årtionde bara har hopat sig. Det föreliggande förslaget har föregåtts av en tidigare utredning som inte ledde till något resultat. Alla resonemang om ett ökat stöd åt hemslöjden har lagts åt sidan i väntan på vad den Elfvingska utredningen skulle komma fram till.

Jag hoppas verkligen att vad statsrådet sagt i statsverkspropositionen skall väga tungt vid utskottsbehandlingen. Jag har givetvis inte kunnat undgå att se att det i statsverkspropositionen finns ganska näraliggande anslagsområden. Man avser att lösa problem som ligger oerhört nära de problem som en välrustad organisation på hemslöjdsområdet skulle kunna hjälpa till att lösa, nämligen att ge arbete, trivsel och inkomst åt människor som behöver det. Jag syftar på det nya femmiljonersanslaget på inrikeshuvudtiteln. Statsrådet Johansson pläderar där också för samarbete med hemslöjden, något som jag anser vara helt naturligt. Det är absolut ingen ny situation för hemslöjdens folk utan helt enkelt vad man redan gör med de små resurser som står till förfogande.

Herr talman! Låt mig även i detta års remissdebatt påpeka den otillräckliga och ur demokratisk synpunkt orättvisa bostadskvot som tilldelats Skaraborgs län. Visserligen har en relativ förbättring skett under de senaste åren, speciellt om man jämför med 1965, men jämfört med åren 1966 och 1967 är förbättringen obetydlig. Förbättringen innebär att ett visst närmande till riksmedeltalet har skett. Vidare har spännvidden mellan mest gynnade och minst gynnade landsdelar minskat. Men ändå skulle Skaraborgs län få ett betydande lägenhetstillskott vid lika fördelning per capita. Jag tillåter mig, herr talman, att här läsa in en tabelluppställning med redovisning av antalet lägenheter per 1 000 invånare som tilldelats respektive områden.

Utgår vi från riksmedeltalet vid fördelningen av de 80 000 lägenheter som är ramen för årets kvot — ramen för 1969 är ju praktiskt taget densamma — skulle kvoten för Skaraborgs län ökas med 770 lägenheter till 2 570. Utgår vi från tilldelningen till den del av landet som är mest gynnad skulle Skaraborgs läns kvot ökas med inte mindre än 2 440 lägenheter från 1 800 till 4 240. Då denna sak behandlades i fjolårets remissdebatt tillät jag mig påpeka följande: »En annan sak, som skulle underlätta ett smidigare och ökat byggande, är om man räknade givna ramar i kronor, tusentals eiler miljoner kronor, alltså i produktionskostnad i stället för i antal lägenheter. De sistnämnda kan ju variera avsevärt i storlek och byggkostnad. Man skulle då få till stånd en automatisk strävan att bygga fler och billigare bostäder — — —, och alla är väl överens om att fler bostäder och billigare bostäder, det är vad vi i dag behöver.» Jag har citerat detta därför att det är lika sant i dag som för ett år sedan och för att understryka vikten av att man från bostadsstyrelsens och regeringens sida allvarligt prövar det förslag som länsbostadsnämnden i Skaraborgs län tillställt regeringen i syfte att få pröva bostadstilldelningen i pantvärdesbelopp i stället för i antal lägenheter. Länsbostadsnämnden i Skaraborgs län, i vilken landshövding Frithiofson är ordförande, begär att under en treårsperiod, 1969—1971, på försök få bostadstilldelningen omräknad i pantvärde. Detta skulle med nuvarande årskvot på 1800 lägenheter och med en beräknad kostnad av 83 400 kronor per lägenhet innebära en totalsumma på 150 120 000 kronor. Inom denna kostnadsram skall kommunerna i samarbete med länsbostadsnämnden pressa in sitt bostadsbehov. Landshövdingen anser att man genom detta förfarande uppnår större flexibilitet i fråga om bostadstypen och att man genom möjligheten att bygga billigare kan få fram åtskilligt fler bostäder för samma kostnad utöver den stela kvoten på 1800 lägenheter. I skrivelsen påtalas de allvarliga konsekvenser som den alltför låga bostadsproduktionen — landshövding Frithiofson betecknade den såsom oefterrättlig — får för befolkningen och näringslivet i Skaraborgs län, där antalet industrisysselsatta under den senaste femårsperioden har ökat med 24 procent, medan ökningen för riket i dess helhet är 14 procent. Ännu en fördel blir ett ökat intresse att hålla kostnaderna nere inför utsikten att därigenom öka bostadsbeståndet. Vi talar ibland om vårdkris här i landet — på skilda områden av vårdbehov och inom olika geografiska områden. Jag tror inte att jag tar till överord, om jag säger att tillståndet inom Skaraborgs läns nordöstra sjukvårdsområde snart kan betecknas som en krissituation. Man har länets äldsta och sämst utrustade lasarett, vilket i väntan på nybyggnad har väsentligt eftersatts i fråga om underhåll och modernisering. Det är byggt 1887 och är alltså över 80 år gammalt — 13 år över normal pensionsålder. Det beräknas kunna tjänstgöra högst fem år till. Man har i detta sjukvårdsdistrikt länets sämsta försörjning med långvårdsplatser, cirka en tredjedel av vad andra sjukvårdsområden i länet har och mindre än en femtedel av önskad kapacitet. Dessutom försvinner 38 platser vid årsskiftet 1970— 1971, vilka i dag förhyrs i Töreboda. Det projekterade lasarettet skall till avsevärd del tillgodose just långtidsvården, vilken, som jag har sagt, är starkt underförsörjd inom just detta sjukvårdsområde. I den sjukvårdsutredning för Skaraborgs län som gjordes för ett par år sedan — den uppmärksammades vida omkring — och som godkänts av, såvitt jag vet, alla berörda myndigheten indelas länet i fyra sjukvårdsdistrikt, vartdera med ett bassjukhus som strategisk centralpunkt för distriktets sjukvård i dess helhet. Efter denna plan har landstinget och länets myndigheter arbetat och planerat ett nytt, visserligen litet men rationellt utrustat lasarett i Mariestad i stället för det gamla, som dels på grund av ålder och byggnadssätt, dels på grund av belägenhet i stadsplan inte rimligen kunde ombyggas med någon fördel. Under de senaste fem åren har denna planering fortgått, och man har hittills lagt ut fyra miljoner kronor i projektering för själva lasarettet, lågt räknat, och dessutom har staden haft kostnader för sin del som ligger mellan en och två miljoner kronor. Dessa projekteringskostnader torde till stor del vara onödiga, om lasarettet inte kommer till stånd enligt de uppgjorda planerna. Vid uppvaktning förra året fick man från regeringshåll beskedet att fortsätta projekteringen för att senare återkomma med ansökan att få sätta i gång. Givetvis är det då något av en kalldusch, när förra fredagens konselj meddelade att regeringen avslår klagomå len över att landstingets byggnadsnämnd inte har fått byggnadstillstånd. Till detta kommer att speciellt denna del av länet haft och har betydande sysselsättningssvårigheter även inom byggnadsarbetarkåren och att ett byggnadsprojekt som det nämnda skulle ha haft en betydande effekt i positiv riktning för sysselsättningen inom denna del av länet. Projekteringskostnaderna — sammanlagt omkring sex miljoner kronor — skulle ha räckt till mer än 100 nybyggda långvårdsplatser, som varit synnerligen välbehövliga. Får lasarettet nu inte byggas är de till största delen bortkastade. Jag vill på det allvarligaste vädja till regeringen att ånyo ta upp denna fråga till prövning, då tillfälle därtill säkerligen kommer. Låt mig så, herr talman, säga ett par ord om en aktuell fråga och en rättvisesynpunkt i samband med denna.

Arbetsmarknadsstyrelsen kan förklara den som ej fyllt 60 år berättigad till omställningsbidrag, om han är arbetslös som omedelbar följd av verksamhetens nedläggande eller bestående driftsändring vid företag där han varit långvarigt anställd.» I fortsättningen behandlas övriga villkor, grundbidragets och tilläggens storlek m.m.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 Detta krav utesluter t.ex. småföretagare, småbrukare och lantbrukare, entreprenörer och underleverantörer. Enligt vår mening finns det inte skäl för ett dylikt uteslutande.» Jag vill här understryka den mening som författarna till det särskilda yttrandet framfört, och jag vill betona att det här till 100 procent gäller allmänna medel, som alla medborgare i samma situation rimligen skall ha lika rätt till enligt vedertagna demokratiska principer. Att på sätt som skett i utredningsförslaget på grund av verksamhetssättet klassificera människor som mer eller mindre berättigade till bidrag kan inte anses tillfredsställande. Det måste rimligen vara vederbörandes arbetsinsats i samhället som är avgörande, oavsett under vilka former denna insats skett, och samtliga som råkar i den situationen att de inte har den sysselsättning de rimligen borde ha och skulle haft i vanliga fall skall ha rätt att utnyttja detta stöd. Jag vill hoppas att dessa rättvisesynpunkter kommer att beaktas vid den na viktiga frågas fortsatta behandling senare i år, och jag emotser med stort intresse den proposition som kommer att framläggas i ärendet.